Herr talman! Jag tackar klimat och miljöministern för svaret. Framtiden för Göteborgs södra skärgård är en central fråga för oss som bor i Göteborg. Det är också en viktig fråga för hela Sverige, för denna skärgård har stora värden på flera områden. Göteborgs södra skärgård har ett rikt djurliv och enorma naturvärden. De många småöarna, strandängarna, de marina grundbottnarna och klipphyllorna på stränderna skapar betydelsefulla miljöer som utgör ett unikt ekosystem som är hem för många skyddade och hotade arter. Därför är flera av öarna, bland annat Vrångö och Vargö, naturreservat. Göteborgs skärgård är också hem för 4 500 åretruntboende. Det är en levande skärgård med matbutiker, kaféer och ett rikt föreningsliv tack vare de boendes stora engagemang. Det är dock en kamp att rädda arbetstillfällen i skärgården och se till att det finns försörjning året runt. Ska skolor, äldreomsorg och samhällsservice långsiktigt kunna räddas kvar behöver befolkningen i skärgården inte bara behålla dagens storlek utan öka. Till skillnad från andra skärgårdsmiljöer runt om i Sverige är Göteborgs södra skärgård dessutom en öppen och lättillgänglig skärgård. På somrarna ser vi på Asperö, Styrsö och Vrångö hur hela Göteborg, oavsett tjocklek på plånbok eller om man råkar äga en båt eller inte, har möjlighet att träffas och njuta av skärgårdsmiljön. Både i Göteborg och i Vänsterpartiet inser vi att skärgårdens unika läge vid inloppet till Göta älv, Göteborgs hamn och Göteborgs stad gör att det finns stora säkerhetspolitiska värden i den. Det svenska försvaret har funnits på plats under mycket lång tid, och alla inser att vi behöver bland annat kustbevakning och beredskap för framtida säkerhetshot i skärgården. De olika intressen och värden som finns i skärgården har man lyckats upprätthålla genom att väga dem mot varandra. Man har skyddat miljön och de boendes intresse men också tagit till vara Försvarsmaktens intressen. Men när Försvarsmakten nu vill utöka sin användning av skärgårdsskjutfältet kraftigt är risken stor att de försvars och säkerhetspolitiska intressena kommer att slå ut alla de andra. Försvarsmakten har ansökt om att få utöka antalet skjutdagar från dagens 25 till 115. I stället för dagens begränsning på 100 000 skott per år vill man ha en ny begränsning på 1,3 miljoner finkalibrig ammunition, 11 500 grovkalibrig ammunition och 1 745 handgranater och andra former av sprängladdningar, robotar med mera. Man vill få tillstånd att släppa ut 2 000 kilo bly, 1 000 kilo koppar, 100 kilo zink och 60 kilo antimon - detta i ett unikt och känsligt ekosystem. Det är inte så svårt att räkna ut vad detta skulle få för konsekvenser för ekosystemet, för de boende, för fisket och för besöksnäringen om det bifalls. Frågan bereds på Miljödepartementet sedan 2011. Det har varit en utdragen process som också har skapat stor oro i skärgården. Det ska Åsa Romson inte lastas för eftersom hon inte har varit minister under hela perioden. Låt mig ändå ställa några frågor till ministern som ju trots allt är den som nu handlägger frågan. För det första: Hur länge ska skärgårdsborna behöva leva med oron för framtiden? Kan de räkna med ett besked före sommaren, före årets utgång eller ens under denna mandatperiod? Något mer specifikt än "så snabbt som möjligt" vore önskvärt. För det andra: Eftersom processen hittills har tagit fyra år måste regeringen och departementet bedöma att det är en komplicerad fråga. Vad är det som gör det till en sådan svår fråga? Varför tar det så lång tid?

Herr talman! Vi förstår att det finns flera olika intressen som ställs emot varandra där man behöver göra avvägningar. Jag kan förstå att det kan vara komplext, men jag har samtidigt svårt att se att detta skulle vara en oerhört svår fråga. Det som Försvarsmakten begär är att deras intressen ska överordnas alla andra intressen. Det man har ansökt om, både när det gäller antal skjutdagar och utsläpp av bly, koppar och liknande, skulle slå ut besöksnäringen, ekosystemen och möjligheterna till rekreation för Göteborgs befolkning. Man kan understryka att detta inte är någon kontroversiell fråga i Göteborg - i kommunstyrelsen var partierna överens från vänster till höger. Det är man ganska sällan i Göteborg, men i den här frågan var man det. Man sa tydligt nej till Försvarsmaktens ansökan. Också den borgerliga sidan har aktivt drivit på för att få till ett nej där. När det gäller beredningar i Regeringskansliet, som statsrådet hänvisar till, är det inte exakt fastslaget hur en beredning ska se ut. Det är upp till regeringen att avgöra hur en beredning av ett ärende ska se ut, hur lång tid den ska ta, hur många man vill lyssna på och hur många omgångar man vill göra. Regeringen har makten att besluta hur lång processen ska vara, och jag vill att miljö och klimatministern är lite mer specifik. Vad krävs egentligen för att regeringen ska sätta ned foten i den här frågan? Kan det, om det nu inte går att sätta ett datum eller ge en tidsangivelse, till och med vara så att vi inte ens får svar under den här mandatperioden? Kan vi få ett löfte om att åtminstone få ett svar före valet 2018? Problemet i dag är att en rad småföretagare ute i skärgården som är aktiva inom fiskeri, rederi eller - framför allt - besöksnäringen och ekoturismen sitter och funderar på om de ska våga investera när deras investeringar kan slås sönder inom ett par år av Försvarsmaktens intressen. Det finns en annan problematik i detta. Det finns en oro för att Försvarsmaktens ansökan ska öppna upp för internationella militärövningar i Göteborgs södra skärgård. När länsstyrelsens miljödelegation hanterade Försvarsmaktens begäran 2010 öppnade man i sitt svar upp för internationella övningar och för att man i samband med dessa skulle kunna ge ytterligare tillstånd för användning av ammunition och utsläpp inom skjutfältet. Jag konstaterar att borgerliga företrädare, när den förra regeringen mitt under den brinnande valrörelsen förra året undertecknade värdlandsavtalet med Nato, slog fast att Göteborgs betydelse inom ramen för värdlandsstödet kommer att öka mycket dramatiskt. De skickade en signal om en växande oro över att skärgården ska användas som en plats där man i framtiden ska genomföra internationella övningar. Man kan påminna om den utredning som genomfördes 2010, Snö, mörker och kyla , där man slog fast att Sveriges unika miljö är mycket lämplig för internationella övningar i framtiden. Man beskrev det som en god affärsidé för Försvarsmakten att upplåta svenskt territorium. Också detta har mött mycket starkt motstånd i Göteborg. I kommunstyrelsen slog man fast att internationella övningar inte bör ske i en skärgård nära en storstad med höga naturvärden och ett omfattande friluftsliv. Även denna fråga ligger på regeringens bord. Om vi ska genomföra internationella övningar på svenskt territorium hamnar frågan på regeringens bord för beslut. Nu är det inte bara miljö och klimatministern utan också vice statsministern som står mitt emot mig. Det vore intressant för göteborgarna att få ett besked om huruvida regeringen är beredd att öppna upp för internationella övningar i Göteborgs skärgård i framtiden.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag förstår att det pågår en beredning och att detta innebär vissa krav och begränsningar för en minister. Jag misstänker att det finns företrädare för oppositionen som ganska omgående hade KU-anmält statsrådet om hon hade gått utanför de ramarna. Men det finns trots allt saker man kan göra och säga. Har regeringen som målsättning att komma till ett slut i den här frågan under den här mandatperioden? Ska den ha klarats ut så att man kan ge ett besked före nästa val? Då har man ganska lång tid på sig. Har regeringen den ambitionen? När det gäller de internationella övningarna kan regeringen ge ett besked. Är det regeringens uppfattning att Göteborgs skärgård är en lämplig plats att ha internationella övningar på? Eller anser regeringen, precis som kommunstyrelsen i Göteborg, att det inte är en lämplig miljö för att genomföra internationella övningar? Det skulle man kunna svara på i dag utan problem. Jag vet att miljö och klimatministern har uppvaktats av flera grupper från Göteborg, till exempel Skärgårdsupproret som organiserar framför allt boende i skärgården, men också av ett femtontal fredsorganisationer från Göteborg som tillsammans organiserat sig i en grupp som heter Fredsam. De har skrivit brev till miljö och klimatministern och även bjudit ned henne till Göteborg så att hon kan komma ut i skärgården. Jag är säker på att Skärgårdsupproret gärna tar emot Åsa Romson och visar upp sitt unika djur och växtliv men också sitt arbete för att behålla en levande skärgård där människor kan bo. Jag hoppas att Åsa Romson tar emot inbjudan och kommer ned till skärgården och möter de boende och lyssnar inte bara till min oro utan också till den oro som finns bland de 4 500 som i dag bor i Göteborgs vackra skärgård.